Herr talman! Vi behöver inte alls vänta på protokollet, Oswald Söderqvist. Jag antecknade ganska flitigt under anförandet, och jag noterade då att Oswald Söderqvist ansåg att förslaget om JAS är ett skamligt förslag och ett politiskt bedrägeri — och det betraktar jag som mycket besynnerliga uttalanden. Det här projektet har nämligen drivits under mycket stor öppenhet, och vi kommer också att fatta beslutet under demokratiska former — med beaktande av de spelregler som finns i ett demokratiskt samhälle. Sedan sades det en hel del annat — att det inte behövs något plan, att viktiga kostnader inte redovisas, att det är ett dåligt flygplan, att det inte är svenskt, vilket skapar stort beroende, osv. Frågan ställdes hur hög kostnaden blir. Den kostnad vi nu beräknar är 25,7 miljarder, och regeringen kommer, efter ett beslut här i riksdagen, att fastställa denna kostnadsnivå. Den kostnaden innefattar beväpningen och allt annat tillbehör. Det är den summan som har angivits, och det deklarerar jag alltså här. En förutsättning för att det svenska JAS-projektet skulle godtas av regeringen var ett fast pris och fasta åtaganden från industrin. I det avtal som nu har tecknats mellan försvarets materielverk och IG JAS har de kraven uppfyllts. Det finns alltså i kontraktet ett fast pris på hela utvecklingsdelen och de 30 första flygplanen. Vidare finns det maxpriser på de resterande flygplanen, alltså 110 stycken — det är vad vi räknar med — fram till år 2000. I avtalet finns också en vinstbegränsningsklausul som förhindrar IG JAS att få oskälig vinst på statsmakternas bekostnad. Kostnadsberäkningarna för typutveckling av delserie 1, alltså 30 flygplan, är således mycket säkra. Kostnaderna för fortsatta leveranser under 1990-talet har så hög grad av säkerhet som rimligen nu kan uppnås. För att möta oförutsedda händelser, som alltid inträffar — det vet vi — är det också inom JAS-ramen på 25,7 miljarder inplanerat 10 96 reserver. Så till Eric Holmqvist och uppskovet med beslutet. Som jag redan sagt tror jag säkert att socialdemokraterna själva är inställda på att klara det inom den tid man anger — jag hyser inget misstroende mot socialdemokratiska politiker över huvud taget; det har jag aldrig gjort. Jag räknar med att det är ärliga uppfattningar som framförs. Men när jag läser vad som här står i texten och eftersom jag vet vad det innebär, föranleder det mig att säga att jag är övertygad om att vi inte klarar det inom den angivna tidsramen. Där står nämligen att man skall göra utredningar också om alternativ med samproduktion och licenstillverkning. Här kommer i mycket stor utsträckning förhandlingar med andra länder in. All erfarenhet säger oss att sådana förhandlingar är oerhört tidskrävande. Min uppfattning är alltså att man inte klarar det inom den angivna tiden. Eric Holmqvist tog upp yttrandet av chefen för marinen. Jag kan inte se att det är någon motsättning där. Jag har inte sagt något annat än att chefen för marinen betonar att planet skall ha goda prestanda. Vad han särskilt talar om är den s.k. Rockwellvingen.

Herr talman! Jaså, det var det som försvarsministern menade med ”besynnerliga yttranden”! I försvarsministerns fortsatta anförande visade det sig på nytt att man här inte redovisar de verkliga kostnaderna, och det är just det jag menar med att det här är ett skamligt förslag. Försvarsministern sade att han garanterar att det kommer att kosta 25,7 miljarder — det är väl rätt uppfattat, hoppas jag? Men arméchefen säger i sitt särskilda yttrande att ett genomförande enligt FMV:s — försvarets materielverks — beräkningar kommer att kosta 26,6 miljarder till sekelskiftet. I den hearing som olika grupper anordnade om JAS före kristihimmelfärdshelgen framförde arméchefen Nils Sköld i sin orientering — där fanns också folk från bl.a. fredsforskningen och FOA -— just de siffror som jag tidigare här i dag anförde. Han sade att kostnaderna för 140 plan fram till sekelskiftet förmodligen skulle uppgå till 30 miljarder med hänsyn till motorn, fördyringen inom FMV, de 900 miljonerna i förskott och den alldeles för lågt beräknade dollarkursen. Antingen vill försvarsministern här påstå att arméchefen far med osanning — det fanns många vittnen på den hearing jag talar om — eller också har försvarsministern blivit lurad av sina medarbetare att framföra påståenden, om en kostnad på 25,7 miljarder, som inte stämmer.
Herr talman! Försiktighet är naturligtvis en dygd. Om det vore av försiktighet som Torsten Gustafsson gjorde ett sådant här uttalande skulle det vara prisvärt. Jag tycker ändå att det är så mycket i vårt ställningstagande som visar att vi vill att frågan skall tas upp igen av nästa års riksdag att försvarministern borde godta det. Vi menar självfallet vad vi säger. Man bör inte hålla för uteslutet att det finns mycket goda möjligheter att klara det. Har det varit möjligt att under två tre år utföra ett sådant förarbete som har skett, varför skulle det då inte vara möjligt att inom rimlig tid kartlägga det som återstår? Jag kan inte se att vi har gjort några antydningar om att det ovillkorligen måste ta lång tid. Vi menar vad vi säger, att det bör bli ett beslut vid nästa års riksdag.

Herr talman! Arméchefen Nils Sköld har åberopats i debatten. Jag är den förste att säga att jag gärna lyssnar på honom. Särskilt tar jag del av hans kunskaper när det gäller utvecklingen av armén. Men jag måste naturligtvis också lyssna på andra experter. Vi har dock en särskild chef för flygvapnet, och jag förutsätter faktiskt att chefen för flygvapnet har de insikter inom sitt område som vi kräver av honom. Vidare har vi överbefälhavaren, som alla omvittnar är en rejäl och bra karl och mycket omdömesgill. Han har ansvaret för att göra den övergripande bedömningen. Han har gjort den bedömningen att vi behöver JAS-planet och att beslutet bör fattas i vår. Alltså, inget ont sagt om Nils Sköld, men vi måste sammanställa helheten när vi har lyssnat på de olika experterna. Och då har jag kommit fram till att de som i detta sammanhang bör väga tyngst ändå har förordat JAS. Oswald Söderqvist tog upp sysselsättningsaspekten. Det har jag i och för sig ingenting emot, för den är väldigt viktig. I nästan allt vad vi företar oss i riksdagen och annorstädes handlar det om hur vi skall kunna hålla uppe sysselsättningen. Här kommer naturligtvis också JAS-projektet in. Vi vet att många människor för sin utkomst är beroende av att ett sådant här projekt kommer till. Då säger Oswald Söderqvist: ”Men det är bättre att vi tillverkar civila produkter.” Det kan jag instämma i. Å andra sidan skall vi komma ihåg att JAS-projektet inte i första hand är till för sysselsättningen utan för att stödja och öka trovärdigheten i vår säkerhetspolitik och vårt försvar. Sysselsättningseffekten kommer enligt mitt förmenande som en bonuseffekt. Jag vill påpeka att företaget Saab i Linköping faktiskt har gjort en i mitt tycke mycket fin satsning för att komma in på den civila marknaden med sin produktion. Detta uppmuntrar vi från statsmakternas sida. Jag är övertygad om att ett beslut om JAS kommer att ytterligare underlätta för företaget att få de samarbetspartners som man behöver för sin civila produktion och för att komma in på de civila marknaderna. Jag kan inte se någon motsättning här. Det är helt naturligt att det finns osäkerheter i ett projekt av så långsiktig karaktär. Vem kan i dag säga hur det säkerhetspolitiska läget är på 1990-talet, hurudan ekonomin är i vårt land och i vår omvärld, vilka bensinpriser vi har, vilka dollarkurser vi har osv.? Ingen kan i dag med någon grad av säkerhet säga det. Om Eric Holmqvist har rätt i att vi med hans förslag skulle kunna fatta beslutet om ett halvår, vet vi inte mer då än vi vet i dag om de punkterna. Jag vill se den expertis med denna framåtsyftande röntgenblick som kan lyfta alla slöjorna från framtiden!

Herr talman! Hans Lindblad är ju ofta den mest tekniskt kunniga personen i försvarsdebatten, och det är likadant när han framträder i försvarsutskottet. I dag har han också visat att han har kunnande men också mycket flykt och luft under sina vingar när han för debatten. En för oss politiker som sysslar med försvarsfrågor mycket intressant fråga är om vi behöver ett modernt flygplan i vårt luftförsvar i fortsättningen. En annan fråga är hur mycket pengar vi har att avsätta till ett sådant flygplan, hur mycket vi kan investera varje år i en framtid för att skaffa oss detta flygplan. Nu vet hela Sveriges befolkning att vi har en försämrad ekonomi här i landet, och därför måste vi vara mera noggranna än någonsin när vi investerar mycket pengar i framtidens flygplan. Många tycker kanske att vårt parti för en annorlunda diskussion i denna fråga. Men då skulle jag vilja säga — eftersom jag nu har tillhört försvarsutskottet ett tag — att jag tycker att det skulle vara nyttigt för alla partier att gå tillbaka och titta på den socialdemokratiska försvarspolitiken, där man med mycket stort allvar och med grundlighet har fört fram de försvarspolitiska frågorna i samhället. Jag hoppas också att de som är anställda inom försvaret kan intyga att vi med stor noggrannhet och grundlighet har ägnat oss åt försvarspolitiken. Jag skulle gärna vilja understryka vad Eric Holmqvist sade i sitt anförande, nämligen att vi i vårt parti är beredda att avsätta pengar till vårt försvar, därför att vi gärna vill försvara det land som vi själva har varit med om att bygga upp. Vi vill inte att några främlingar skall komma in och ta över de beslut som vi själva har byggt upp i det här landet. Jag vill gärna säga detta, därför att det understundom här i debatten har påståtts att vi i vårt parti skulle vara beroende av att andra partier applåderar fram våra förslag i försvarsfrågan. Nu skall jag bara ägna mig åt en liten detalj i försvarsdebatten, som jag egentligen begärde ordet för, nämligen värnpliktsfrågan. Under min tid i försvarsutskottet har jag på olika sätt försökt att få en inblick i de värnpliktigas situation. Jag har försökt skaffa mig detta genom utredningsarbete men också genom den kontaktverksamhet som utskottets medlemmar har på olika militära förband. Det är ett bra initiativ som utskottet har tagit, att utskottets ledamöter får bekanta sig med de värnpliktigas förhållanden ute på de militära förbanden. Jag själv skall nu sluta i riksdagen, men jag önskar att denna kontaktverksamhet skall få fortsätta. I försvarskommittén och i försvarsutskottet finns det en stor enighet omkring vårt värnpliktsförsvar, som tillsammans med de fast anställda skall utgöra en grund för det svenska försvaret. Det är viktigt med en rekrytering på allmänna grunder. Därmed får man automatiskt en folklig insyn i och kontroll över försvaret. Tas bara en del ut, riskerar man att få ett slags elitförsvar, som är svårt att kontrollera. Detta är alltså ett rent ideologiskt argument. Även från försvarets synpunkt har den allmänna värnplikten stora fördelar. Den tillför försvaret kunnande och erfarenheter från samhället i övrigt. Sveriges storlek och läge leder också till behov av ett antal förband för att kunna försvara hela landet. Att värnplikten är allmän gör också urvalet rättvist och enkelt. Skulle man göra omfattande begränsningar, blir också urvalsprocessen betydligt svårare. Om man väljer allmän värnplikt som lösning för det militära försvaret, ställer det också krav på utbildning och utrustning. Det kan sägas vara en ”inre trovärdighetsfråga”. Med den omfattning vårt värnpliktsförsvar har inkallas varje år ca 40 000 man till utbildning inom försvaret, unga människor som ofta har ett familjeförhållande som gör att de sällan har hunnit få några egna besparingar. En del av dem kommer direkt från utbildningsvärlden, medan andra hunnit pröva på ett eget arbete och bildat familj. Hur förbereder vi dem för denna utbildning? Många får nöja sig med några grovkorniga historier från kamrater som tidigare gjort sin värnplikt eller några färgglada broschyrer som speglar en helt ny värld dit de aldrig tittat in. Men det brutalaste av allt är naturligtvis den sociala och ekonomiska förändring som de flesta upplever. Att flytta från en invand familjeenhet, att få en försämrad ekonomi, att vistas i en kollektiv miljö med nya lydnadsföreskrifter. Många sliter ont både kroppsligt och själsligt. Men vi skall överlag ge dem erkännandet att de lojalt följer de föreskrifter vi satt upp för de värnpliktigas utbildning. Från socialdemokratiskt håll har vi alltid velat att värnpliktsutbildningen skall upplevas som meningsfull, dvs. utbildningen skall motsvara de uppgifter som de värnpliktiga kommer att tilldelas under orostider och ske i den miljö där de sedan skall placeras. De öppna demokratiska former som vi har på andra utbildningsområden i samhället måste vara en grund även inom försvaret. Ett annat krav som vi från socialdemokratiskt håll alltid hävdat är att de värnpliktiga skall ha möjligheter att på sina utbildningsplatser framföra krav och åsikter i demokratisk ordning. Vi vet att för stora grupper i vårt land har inflationen och den förda politiken medfört en urholkning av många stödformer. Inte minst har de värnpliktiga fått känna av den urholkningen. Därför föreslår vi socialdemokrater en höjning av dagsersättningen från nuvarande 17 kr.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 Detta skulle, som vi ser det, vara en fast grund för den utredning som sysslar med de värnpliktigas förhållanden. Det finns enligt många erfarenheter stora problem för de värnpliktiga. Kommittén föreslog åtgärder som syftade till att minska de värnpliktssociala problemen. Rationaliseringskraven och de föreslagna organisationsförändringarna kommer främst att påverka den anställda personalens arbetsförhållanden. Vi vill i detta sammanhang understryka den betydelse som den anställda personalen har i såväl krigssom fredsorganisationen. Dess aktiva medverkan kommer att behövas om de uppsatta besparingsmålen skall nås. Kommittén framhöll att det finns ett stort behov av att finna ytterligare rationaliseringsobjekt. Av bl.a. detta skäl ansåg vårt partis ledamöter att en förnyad översyn bör göras under medverkan av personalorganisationerna inom försvaret. Jag har sagt tidigare att det här kanske blir mitt sista inlägg i försvarsdebatten. Jag har känt mycket för de värnpliktigas situation. Nu är jag inte så naiv att jag tror att försvarsviljan skulle öka om våra värnpliktiga fick en mjukare och mera hygglig arbetsmiljö — eller boendemiljö på logementen. Hittills har jag inte kunnat upptäcka att det finns några konton i försvaret för inköp av gardiner eller pelargonier i fönstren för de värnpliktiga. Men jag tror i alla fall att många av de värnpliktiga känner sig främmande när de kommer in i de kala logement som vi ofta har att erbjuda våra pojkar inom försvaret.

Herr talman! Jag tycker att det var ett mycket sympatiskt anförande som Gudrun Sundström höll. Möjligen kan jag säga, när hon tyckte att jag var litet av expert, att man inte behöver vara expert. Ibland går det att med ganska enkla medel göra bedömningar när det gäller ekonomi och JAS. Vad det rör sig om låter som ett stort tal. Men även 25 miljarder till sekelskiftet är inte mer än omkring 6-7 90 av försvarsanslagen. Jag noterar att i stort sett alla de invändningar som gjorts i debatten inte har gällt tiden fram till 1992 utan det sista decenniet av detta sekel. Fram till 1992 är det ett fast pris. Det finns ganska stora reserver, och dessutom kan man omplanera i ett längre perspektiv inom flygvapnet. Efter 1982 är utvecklingskostnaderna för JAS begränsade, för de största utvecklingskostnaderna har man tidigare. Utvecklingskostnaderna har ända sedan andra världskriget varit en mycket stor utgiftspost i flygvapnet men minskar alltså drastiskt i reala termer efter JAS. 1992 levereras de första JAS-planen i stället för Viggen. Det innebär också att kostnaden för produktionen efter den tiden är nästan halverad. Varje gång en Viggendivision ersätts av en JAS-division innebär det en kraftig minskning i bränsleförbrukningen och även en drastisk minskning av underhållsbehovet, vilket ju påtalats av statliga utredningar. Dessutom vet vi att under denna tid utgår åtminstone fyra Drakendivisioner — det finns möjligheter att lägga ned en flottilj om man så vill. Det skulle vara små ekonomiska problem inom försvaret om man inom de andra försvarsgrenarna hade motsvarande gynnsamma kostnadsutveckling att se fram emot. Tyvärr har man inte det, eftersom de andra försvarsgrenarna är mer personalintensiva och eftersom man inte på samma sätt kan nyttiggöra nyare teknik och därmed få betydligt lägre kostnader för samma effekt.

Herr talman! Gudrun Sundström talade engagerat om värnpliktsfrågorna. Det var ett finstämt tal. Men på något sätt fick jag ett intryck av att hon betraktar de värnpliktigas situation som negativ, att de värnpliktiga skulle uppleva vardagen på förbanden som påfrestande. Men så är det inte, Gudrun Sundström! Om vi hade haft kvinnlig värnplikt, så hade även Gudrun Sundström fått tillfälle att uppleva den mycket behagliga tid som värnplikten är för de flesta. Jag tror nämligen att flertalet värnpliktiga kan se tillbaka på värnplikten som den minst bekymmersamma tiden i sitt liv. Naturligtvis finns det de som av någon konstig anledning just innan de skall påbörja värnplikten drar på sig stora utgifter. Det kan vara fråga om avbetalningar. Man skaffar sig lägenhet osv. Då kan situationen ekonomiskt självfallet bli besvärande under de ca sju och en halv månader som värnplikten varar. Vidare bör också framhållas, herr talman, att de värnpliktigas inställning till försvaret har undergått en mycket positiv förändring. Under studentrevoltens tid i slutet av 1960-talet, började en destruktiv propaganda spridas på våra förband. Ända fram till slutet av 1970-talet var det deprimerande att ta del av den propaganda som de värnpliktiga utsattes för. I dag är förhållandena annorlunda. Bilden är nu positiv. Det är sällan fråga om några politiska oroshärdar på förbanden. Det lägger bl.a. vi som sitter i försvarsutskottet märke till när vi är ute i egenskap av kontaktmän. Om trivseln på logementen och om miljön där kan mycket sägas. Personligen är jag absolut inte emot att man kommer med ett konkret förslag till utskottet —t.ex. som det som Gudrun Sundström presenterade. Det kan gälla pelargonier i fönstren, rödrutiga gardiner etc. Kostnaderna i detta sammanhang kanske t.o.m. kan rymmas inom försvarsramen. Men miljöinsatser av det slaget har redan gjorts på en del förband, bl.a. genom lägerkassor. Herr talman! Jag vill passa på och understryka att jag delar helt den uppfattning som Eric Holmqvist gav uttryck för i en replik. Han sade att man skall vara varsam med orden. Han ville mönstra ut begreppet ”dödspatrullen”. I själva verket har arbetsutskottet inom försvarskommittén haft en synnerligen positiv och angelägen uppgift. Det har gällt att skapa bättre förutsättningar för en starkare krigsorganisation.

Ett annat ord som också borde mönstras ut är ordet ”lumpen”. Det begreppet är synnerligen destruktivt. Jag vill hänvisa till vad jag nyss sade i en replik till Gudrun Sundström. Jag hoppas för övrigt att Gudrun Sundström, som i egenskap av ledamot kanske har gjort ett av sina sista inlägg här i kammaren, uppfattar mina repliker till henne som positiva. Inläggen i försvarsutskottet präglas enligt min mening av ärlighet. Jag tror att så är fallet också här i kammaren. Åtminstone bör det vara huvudregeln. Då är det desto mer beklagligt att Gunnar Björk i Gävle, centerpartist och framstående försvarspolitiker, tycks vilja ifrågasätta moderaternas ansvarskänsla — han använder det begreppet. Nu är inte Gunnar Björk här i kammaren — han intar förmodligen en väl förtjänt lunch efter många timmars debatt. Men låt mig bara konstatera till protokollet att vi moderater naturligtvis har fast grund att stå på för varje förslag från vår sida. Vi har också täckning för de merutgifter vi föreslår. Vi ligger kvar på den reala nivå i försvarsanslag som direktiven från en borgerlig regering — där Gunnar Björks parti ingår — har givit. Om sedan de andra partierna flyttat sina positioner är det inte vår ansvarskänsla som skall ifrågasättas. Herr talman! Från ärlighet till sagor: Oswald Söderqvist berättar sådana. Han har ju varit invecklad i en debatt här, och jag skall inte spilla så mycken tid på hans inlägg. Men jag vill fråga: Vem kan tro att det försvar som Oswald Söderqvist och hans parti vill skapa kan trygga vårt nationella oberoende? Han talade också mycket om JAS och om priset på utländska plan. Det verkar som om hans parti vore berett att köpa ett utländskt plan i stället för JAS. Jag tror dock inte vpk vill göra det. Vpk säger över huvud taget nej till JAS och allt som innebär en förnyelse av vår försvarskraft. Däremot är det väl ganska tydligt att arméchefen, som varit apostroferad flera gånger i debatten, är beredd att köpa utländska plan. Det är många jobb som vi borgerliga — och jag tror även den socialdemokratiska riksdagsgruppens flertal — vill ge åt svenska arbetare och tekniker. Det rör sig om ca 9 000 arbetstillfällen. Men det finns somliga som vill lämna över jobben till den amerikanska industrin. Arméchefen kan tänka sig amerikanska eller franska plan. Oswald Söderqvist ställde frågan: Vad är JAS? Han besvarade den själv: Ett litet och dåligt flygplan påstod han. Experten har talat! Stor hövding, lät det som. Men det var väl inte bara Oswald Söderqvist som talade. Det fanns väl någon i bakgrunden som önskade att det skulle sägas så. IT ett avseende har Oswald Söderqvist rätt. JAS är ett litet plan. Det har framhållits här i debatten flera gånger, och det har också förklarats varför. Sedan är det totalt fel när han säger att det är dåligt. Ännu mera fel blir det när han säger att det är uruselt. Paradoxalt nog medger han därefter att han själv inte är någon expert. Och det var ju sant. Det finns mycket, herr talman, att ta upp i denna debatt. Jag skall uppmärksamma ett upprop som gått ut från Svenska fredsoch skiljedomsföreningen och som har rubriken: Nej till JAS. Uppropet är tydligen ämnat att bli en protestmanifestation. Det finns en del påståenden i uppropet som är ganska tokiga för att inte säga helt sanningslösa. ”Sverige talar varmt för fred och nedrustning i FN och annorstädes. Ändå står vi nu i begrepp att fatta det största svenska upprustningsbeslutet någonsin. Den största enskilda biten i detta är anskaffandet av det nya militärflygplanet JAS, ett projekt som beräknas kosta 50 000 milj.kr.” Här har man sannerligen höjt beloppet. 50 000 miljoner är alltså lika med 50 miljarder. Enligt beräkningen är ju beloppet, som alla vet, 25,7 miljarder efter den höjning som gjorts, som vi nu skall ta beslut om. Men det är klart att vi för 50 miljarder kan få så många fler plan. Detta säger denna förening och kräver att riksdagen säger nej till JAS och ger några skäl. Det första skälet är att ”enligt militärerna Viggensystemet inte behöver ersättas förrän i slutet av 1990-talet. Det innebär att det inte finns några säkerhetspolitiska skäl för att pressa fram ett beslut redan nu. Vi kan vänta till nästa försvarsbeslut 1987.” Det påstår alltså Svenska fredsoch skiljedomsföreningen. Jag skall svara med fakta. Överbefälhavaren har i sitt underlag framhållit behovet av att ersätta flygplan AJ 37 i början av 1990-talet. ÖB har vidare redovisat att han inte kan upprätthålla den krigsorganisation som statsmakterna ställer krav på, om inte ersättning av AJ 37-systemet kan påbörjas i början av 1990-talet. Således innebär ett uppskjutande av beslutet fram till 1987 att krigsorganisationen inte kan bibehållas. Vidare innebär ett uppskjutande en diskriminering av svensk försvarsindustris möjligheter att få delta i utveckling och produktion av nästa flygplan. Alla demokratiska partier är överens om att Sverige behöver ett flygplan efter Viggen. Det är viktigt att konstatera att det föreligger demokratisk enighet, där även socialdemokraterna är med. Svenska freds — som denna förening brukar kalla sig själv — säger vidare som ett andra skäl: ”Enstämmiga undersökningar av forskning i USA och FN visar att den högteknologiska vapenindustrin slösar med pengar, resurser och energi men ger färre jobb än tillfredsställandet av verkliga samhällsbehov. I en tid av stigande arbetslöshet är alltså JAS en särskilt dålig investering.” Herr talman! Fakta är att det svenska JAS-systemet ger en långsiktig bas för den svenska flygindustrin att bygga vidare på i form av civila applikationer. Utan denna bas skulle företag som Saab-Scanias flygdivision, Volvo Flygmotor och andra i industrigruppen JAS inte kunna fortsätta den satsning på omstrukturering till civil verksamhet som man nu har påbörjat. Tidigare i debatten har B3LA:s betydelse därvidlag framhållits. Säger man nej till ett svenskt JAS, som Fredsoch skiljedomsföreningen vill, innebär det att ca 9000 arbetstillfällen på sikt kommer att försvinna. Samtidigt undanröjs möjligheterna för svensk industri att fortsätta den satsning på civilproduktion som man nu har påbörjat. Ett tredje påstående från Svenska freds är att militär produktion är inflationsskapande, och man hänvisar till Inga Thorsson. Sverige har redan en för hög inflation. Det sista kan man i och för sig hålla med om, men fakta är att det svenska försvaret icke är inflationsskapande. Sedan 1960-talet har det svenska försvaret tagit en sjunkande andel i anspråk av såväl BNP som statsbudgeten. Vi har i Sverige i dag ett försvarsanslag motsvarande endast 3,3 20 av BNP. Det skall jämföras med vad Hans Lindblad i sitt utomordentligt riviga anförande sade om Sovjets satsningar på krigssektorn. Sovjet nöjer sig ju inte med ett fredsbevarande försvar såsom vi gör. Satsningen där uppgår till 12 å 15 20 av BNP. Nu vet man visserligen mycket litet om hur stor Sovjets BNP är, men uppskattningen av Sovjets militära satsningar ligger vid de siffror jag nämnde — eller kanske ännu högre. Vi har alltså en BNP-andel som bara är fjärdeeller femtedelen av vad man har i Sovjet. Det finns anledning att också erinra om att försvarsutgifterna i vårt land från 1963 till 1977 minskade realt med 6 96, medan utgifterna för praktiskt taget alla andra sektorer ökade. Ett fjärde påstående i den här appellen: ”JAS är ett hot mot en hörnsten i vår säkerhetspolitik, den svenska neutraliteten: En stor del av JAS kommer att bestå av komponenter från NATO-ländernas vapenindustrier. Dessutom visar erfarenheterna från försöken att sälja Viggen, att ett dyrt flygplanssystem frestar att ge långtgående och neutrala utfästelser till potentiella köparländer.” För att redovisa fakta tar jag tillfället i akt att göra en sammanställning som svar på de här befängda påståendena från organisationen, och jag ber därför om ursäkt, herr talman, i fall det kan bli en upprepning av vad andra talare anfört. En produktion av JAS-systemet så som det nu är planerat innebär ett inslag från utlandet på högst ca 30 26 — 26-28 96 har oftare nämnts i de handlingar jag haft att tillgå. Låt mig parentetiskt tillägga att vi i försvarsutskottet blivit informerade med väldigt stor öppenhet. Valet av de utländska delsystemen i JAS har främst gällt sådana som vi inte kan tillverka inom landet. För att Sverige skall kunna bibehålla en flygindustri måste ett tekniskt samarbete industri till industri få ske. Vidare måste Sverige för att bibehålla sin internationellt sett höga tekniska kompetens få delta i ett utbyte med andra länder. Genom att samarbeta med flera länder säkerställer vi möjligheten att driva en självständig säkerhetspolitik. Jag citerar ett femte påstående från Svenska freds: ”För decennier framåt inskränker det jättelika JAS-projektet vårt säkerhetspolitiska handlingsutrymme. Den fredsoch nedrustningspolitik, vi säger oss vilja föra, försvåras av detta kraftiga och långvariga permanentande av det militärindustriella komplexet i Sverige.” Fakta är att det svenska försvaret är till för att säkra fred och frihet åt Sveriges folk. Vårt försvar bidrar också till fred och stabilitet i Norden. Det bästa vi svenskar kan göra för att bevara freden är att hålla oss med ett försvar som är så starkt att omvärlden har förtroende för det. Det finns ingen motsättning mellan vår säkerhetspolitik och vår internationella neutralitetspolitik. Den förra utgör ett bidrag till fred i Nordeuropa, och den senare verkar för mildrande av motsättningarna mellan stormakterna. JAS är en nödvändig förutsättning för att vi skall kunna upprätthålla vår försvarsförmåga i framtiden och för att det svenska försvaret därmed skall kunna förbli fredsbevarande. För det sjätte påstår Svenska fredsoch skiljedomsföreningen: ”Inget flygplansprojekt har någonsin hållit kostnadsramarna. Det finns inga skäl att tro, att JAS skulle kunna göra det.” Herr talman! Här skulle jag vilja gå in på frågan om de takpriser på flygplan som man har gjort upp om i avtalet med industrigruppen JAS, vilket också berördes av försvarsministern. Beträffande avtalet med industrigruppen JAS vill jag säga att allt talar för att detta är ett utomordentligt gott avtal, som ger bästa tänkbara garantier. Regeringen kommer dessutom att låsa JAS-projektet till given kostnadsram, som inte får överskridas. ”I den svångremmarnas tid, då inskränkningar av vår sociala trygghet beslutas, framstår denna mångmiljardsatsning som en uppenbar felprioritering.” Fakta är att JAS är en rationell och kostnadseffektiv satsning inom den ekonomiska försvarsram som har beslutats av de fyra stora politiska partierna, alltså våra demokratiska partier. JAS-projektet bidrar också till att upprätthålla den teknologiska kompetensen hos svensk industri och skapar värdefull sysselsättning i landet. Det har inget att göra med överkonsumtion av statliga subsidier hos de privata hushållen. I en åttonde och sista punkt i appellen från Svenska Fredsoch Skiljedomsföreningen sägs följande: ”TIett Europa nerlusat med kärnvapen är det ytterst tveksamt, om ett aldrig så dyrt, nytt flygplanssystem kan öka vår trygghet och säkerhet.” Jag skall besvara även detta påstående. Sverige är icke ett förstahandsmål för kärnvapen — det är vi helt överens om. Det finns ju väldigt mycket av enighet i det betänkande från försvarsutskottet som nu ligger på riksdagens bord. Kan vi genom ett tillräckligt starkt konventionellt försvar, i vilket JAS ingår, hålla oss utanför ett konventionellt krig, har vi också goda utsikter att undgå att bli indragna i ett eventuellt kärnvapenkrig. Den s.k. terrorbalansen gör att kärnvapenkrig över huvud taget inte framstår som särskilt sannolika. Detta var, herr talman, ett försök att ge ett sammanfattande svar på samtliga punkter i appellen. Det är ju så att en fredsoffensiv pågår. Den är angelägen, men den vore så mycket bättre om de organisationer som engagerar sig i fredsarbetet också baserade sitt arbete på fakta och icke på felaktiga påståenden, förvrängningar och osanningar.

Herr talman! Det är märkligt vilka känslostormar mina inlägg uppväcker bland de borgerliga här i kammaren. Förut gick Gunnar Björk i Gävle upp i debatten och anklagade mig och vpk för att vara något slags upprustare, därför att vi hade krävt 16,6 miljarder kronor i anslag till det militära försvaret för nästa budgetår och naturligtvis ytterligare pengar till det ekonomiska försvaret och civilförsvaret. Nu stiger Göthe Knutson upp i talarstolen och säger att jag drar sagor och att vi från vpk är beredda att sälja hela Sveriges försvarspolitik och att vi inte alls vill ställa upp på den. Det är litet dåligt med konsekvensen och logiken i dessa påhopp. Jag upprepar vad jag sade tidigare till Gunnar Björk, att jag är ingen expert. Det är inte heller Gunnar Björk och inte heller Göthe Knutson. Men det finns möjligheter för oss som politiker att följa upp en debatt i en fråga som vi arbetar med och intresserar oss för. Vi kan försöka ta in alla uttalanden från olika experter och väga samman dem till en helhetsbild. Det är väl det enda vi kan orka med som politiker av skilda schatteringar. Jag tycker att Göthe Knutsons framträdande här verkligen vittnar om en stora-hövdingementalitet. Han står här och talar vitt och brett som den allra störste av experter. Jag tror inte att det skulle skada med litet större blygsamhet från Göthe Knutsons sida. Det finns många andra här i kammaren som har lika stora erfarenheter och lika stora kunskaper i fråga om försvarspolitiken som Göthe Knutson. Jag tror att jag själv känner till ganska mycket i de här frågorna. Jag tycker alltså att det vore klädsamt med en nedtoning. Sedan tänker jag inte ställa upp för Svenska fredsoch skiljedomsföreningen i alla de punkter som Göthe Knutson tagit upp. Men mycket i den kritiken är faktiskt adekvat, och när en fredsorganisation yttrar sig borde man ta det på litet större allvar än Göthe Knutson gjorde i sitt anförande.
Herr talman! Jag skall bara helt kort konstatera att Oswald Söderqvist och jag aldrig hittills i debatter har blivit överens om någonting väsentligt. Det lär vi inte bli nu heller, varför det skulle vara att ta kammarens och åhörarnas dyrbara tid i anspråk i onödan, om jag försökte redovisa för Oswald Söderqvist, vpk, vad som är grunden för det jag har sagt. Han har ju själv möjlighet att tillgogodgöra sig detta genom vanlig läskunnighet. Jag tänker inte ge mig in i någon diskussion om vem som kan vara mesta möjliga expert. Oswald Söderqvist konstaterade att han inte var någon expert — och jag för min del konstaterade att det var riktigt, åtminstone med tanke på de påståenden han har gjort. Men vad jag stöder mig på är den faktaredovisning som har lämnats till försvarsutskottet och som är en utomordentlig grund — den bästa tänkbara grunden -— för ett beslut om ett nytt svenskt flygplanssystem. Det är då inte bara jag som har tagit fasta på den här redovisningen, som ju verkligen kommit från experterna, utan det har också en majoritet av utskottets ledamöter gjort, för att inte säga samtliga. Det föreligger ju egentligen enighet om behovet av ett nytt flygplan, och vad debatten gäller är huruvida man skall skjuta på beslutet något halvår eller inte. Detta är, herr talman, vad jag vill anföra som svar på Oswald Söderqvists upprörda inlägg.
Herr talman! Vi kommer inte att bli överens, säger Göthe Knutson — och gudskelov för det. Det skulle vara förskräckligt. Göthe Knutson använder en bekväm metod i debatten och anklagar motståndarna för att inta olika ståndpunkter, och sedan redovisar han inte vad dessa ståndpunkter innebär. Det är ett ganska falskt sätt att argumentera och debattera. Göthe Knutson anklagar mig för att vilja framstå som expert. Sedan står han upp och gör vidlyftiga uttalanden som innehåller mycket litet av fakta och substans. Det är egentligen bara påhopp utan någon direkt Jag tycker att det är ganska beklämmande att lyssna till Göthe Knutson, för han använder en metod i debatten som verkligen inte är renommerande. Nu är det också på det sättet, att även om Göthe Knutson råkar sitta i försvarsutskottet och man givetvis i våra utskott får väldigt goda informationer och fina uppgifter från olika håll, så vet vi — och jag säger även här gudskelov — att det i samhället fortfarande förs en annan debatt med information, expertutlåtanden och sådana saker. Det finns vidare mycken litteratur att läsa — även litteratur som utges av kommittéer, utskott o. d. Jag tycker fortfarande — som jag sade i min förra replik — att Göthe Knutson skulle stämma ned tonen litet grand och inte inta den där överlägsna attityden, för Göthe Knutson är ingen försvarsexpert. Göthe Knutson är en vanlig enkel riksdagsman från Värmland och vet inte så mycket mer än vi andra riksdagsmän om de här sakerna.
Herr talman! Jag måste ha trampat på någon sällsynt öm kommunistisk tå, när jag gav Oswald Söderqvist rätt i hans eget påstående att han inte är expert. Det blev en sådan upprördhet att jag säger mig att jag måste ha nått grundvalarna för hans själsliga integritet, och jag ber därför om ursäkt, så att det inte händer någonting psykiskt oroväckande efter detta. Oswald Söderqvist tycker att jag gör det bekvämt för mig när jag hänvisar tillfakta. Ja, vad annat kan jag hänvisa till? Jag kan naturligtvis också hänvisa till förnuftet, men jag utgår från att Oswald Söderqvist inser att moderata samlingspartiet för fram förnuftiga åsikter. Jag begär dock inte att Oswald Söderqvist skall instämma med mig — det vore ju fatalt. Det skiljer i fråga om något så väsentligt som ideologisk bakgrund. Där är det ljusår mellan Oswald Söderqvists kommunistisk-marxistiska ideologi och den som mitt parti grundar sin handlingspolitik uppå, nämligen den frihetliga demokrati och det valfrihetens samhälle som moderata samlingspartiet står för. Vi har också i alla tider hävdat nödvändigheten av att försvara vårt lands territorium och suveränitet — folkets, nationens frihet.

Herr talman! Att det finns starka ekonomiska intressen som önskar se fortsatt miljardrullning till militärapparaten står helt klart. Kapitalister som satsat på rustningsindustrin ser inte fred och avspänning som sitt mål. De ser fortsatt kapprustning som en säker väg att öka profiten. Detta är en känd internationell företeelse — särskilt framträdande i USA — men också giltig för svenska kapitalister. Militära och industriella kretsar har sammanvävda intressen, som starkt påverkar inriktningen av försvarspolitiken. Det bör man ha i minnet när frågan om en fortsatt väldig satsning på det militära flyget är uppe till debatt. Det är min avsikt att i huvudsak sysselsätta mig med frågan om användning för andra ändamål av de väldiga resurser som i dag är bundna till den militära flygplansproduktionen — och därmed i hög grad frågan om sysselsättningen för arbetare och tjänstemän i flygplansindustrin. Vänsterpartiet kommunisterna har i sin motion med anledning av försvarspropositionen upprepat kravet på en planering för civil produktion. Innan jag går in på detta problem vill jag helt kort ta upp frågan om ägandeförhållandena inom försvarsindustrin mot bakgrund av vad jag inledningsvis sagt om de privata kapitalintressenas roll. I motion 1586 har vpk bl.a. yrkat på ett samhälleligt övertagande av den svenska försvarsindustrin. Detta är motiverat bl.a. utifrån behovet av att säkerställa en effektivare kontroll av verksamheten. Det förhållandet att privata kapitalintressen gör sig gällande på detta område är ägnat att motverka strävandena till begränsning av tillverkningen av krigsutrustning. De frågor som hör samman med vapenexporten har behandlats i annat sammanhang, och i dagens betänkande berörs enbart motionsyrkandet om samhälleligt övertagande av försvarsindustrin. Vi har från vänsterpartiet kommunisterna vid tidigare tillfällen hävdat att ett förstatligande av krigsindustrin är av stor betydelse för en omställning till civil produktion men också för att Sverige skall komma ur kapprustningsspiralen. Dessa frågeställningar är minst lika viktiga nu. Kravet på samhällets övertagande av krigsindustrin har ett klart samband med frågan om JAS-projektet och de frågor som i övrigt är uppe till debatt i dag. Jag kan därför begränsa mig till att nu yrka bifall till motion 1981/82:1586. Hur har man från regeringshåll och riksdagsmajoritet hanterat frågan om att skapa civila alternativ till den militära flygplanstillverkningen? Jag citerar: ”Det primära ansvaret för företagens produktionsinriktning måste åvila företagen själva. Från samhällets sida kan det dock vara motiverat att i speciella fall bidra till att underlätta övergången till civil produktion.” Detta var den ståndpunkt som näringsutskottet intog för ungefär tio år sedan till motionskravet att regeringen borde tillsätta en utredning med uppdrag att skyndsamt utarbeta ett program för civilt utnyttjande av de resurser som frigörs vid en nedskärning av krigsmaterielproduktionen. Det kan finnas skäl att erinra om denna attityd inför beslutet i JAS-frågan. I debatten har planerna på JAS betecknats som den största industrisatsningen. De som vill driva igenom projektet har gärna påvisat att utan denna satsning skulle många bli arbetslösa, samtidigt som man sagt att vi inte skall bygga flygplan av sysselsättningsskäl. I vpk-motionen 2283 har vi ånyo begärt ett program för civilt utnyttjande av de resurser som kan frigöras genom nedskärning av den militära flygplanstillverkningen och för tryggande av sysselsättningen för de anställda inom denna bransch. Vpk säger nej till den föreslagna miljardrullning som JAS-projektet innebär. Även om de partier som formulerat försvarsutskottets betänkande säger ja till detta projekt, är det häpnadsväckande hur slappt man behandlar frågan om satsning på civil produktion. Det enda utskottet har att säga är att man dels instämmer i försvarsministerns uttalande om försvarsindustrins — och inte minst flygindustrins — betydelse för vår säkerhetspolitiska trovärdighet och för försvarsmaktens utformning och utnyttjande, dels i näringsutskottets uppfattning att det från industripolitisk synpunkt är värdefullt att Sverige kan behålla en högteknologisk flygindustri. Men hur kan försvarsutskottet anse detta vara svar på kravet om planmässig satsning på alternativ produktion? Näringsutskottet bygger också sin ståndpunkt på ett resonemang om att frågan varit föremål för olika studier där förutsättningarna för en omställning från militär till civil produktion uppmärksammats, att man skall avvakta vad som kommer ut av den fortsatta beredningen av försvarsindustrikommitténs förslag, och liknande till intet förpliktande uttalanden. För den som under hela 1970-talet drivit frågan om ett program för övergång från militär till civil produktion framstår denna attityd från övriga partier som synnerligen ansvarslös. Detta problem har tagits upp i motioner praktiskt taget varje år. Interpellationer och frågor har ställts till olika statsråd om vad de avser att göra för att främja en övergång till civil produktion. Men någon verklig vilja att satsa på alternativ produktion har inte svaren andats.

Frågan är om det enbart beror på bristande förmåga. Det torde också vara fråga om bristande vilja. Är det så att man anser det lättare att motivera fortsatt miljardrullning till det militära flyget om man också kan åberopa risken för arbetslöshet som skäl? I så fall är det ett hänsynslöst spel som bedrivs med de anställdas trygghet och vissa bygders utveckling som insats. Vi har från vänsterpartiet kommunisterna vid upprepade tillfällen krävt att de anställda skall garanteras anställning under en omställningsprocess till civil produktion. Detta är ett rimligt krav. Arbetare och tjänstemän har med sina arbetsinsatser säkrat genomförandet av statliga beslut i en industri som byggts upp för bestämda ändamål. Då skall inte arbetare och tjänstemän behöva se arbetslösheten som det enda alternativet till fortsatt militär produktion. Den inledningsvis citerade ståndpunkten — att det primära ansvaret åvilar företagen själva — är inte en tillräcklig grund för att säkra jobben. Det är självfallet så att de kapitalister som satsat på militär industriproduktion helst vill fortsätta med den. Den ger den säkraste profiten. Den innebär inte några konjunktursvackor eller någon svårbemästrad konkurrens, men däremot långa säkra serier, statliga pengar som kompenserar fördyringar, osv. Under hela Viggenperioden har man från företaget hävdat att så länge man satsar på detta projekt finns inte utrymme för satsning på alternativ produktion. Man har gärna trampat runt i den onda cirkeln: fortsatt militär flygplansproduktion eller arbetslöshet. Självfallet måste ett stort ansvar utkrävas av kapitalister, som kunnat skära guld med täljknivar. De måste satsa på annan produktion, men detta fritar inte staten från ansvar. De satsningar som har gjorts på viss civil produktion under senare år är en framgång för det växande kravet på att den ensidiga militära verksamheten måste brytas. Det kan också vara ett resultat av att allt fler börjar ifrågasätta hur länge den våldsamma miljardrullningen till det militära maskineriet kan fortsätta. Vad som är allvarligt är att någon medveten statlig planering och satsning inte funnits. Tänk om man utnyttjat den tid då Viggenprojektet varit i gång, för en planering av civil produktion efter detta! Då skulle situationen varit annorlunda. Utöver det särskilda ansvar för arbetares och tjänstemäns sysselsättning som staten bör ha i denna typ av industrier finns också ett samhällsekonomiskt ansvar. Det är väldiga resurser som har plöjts ner i denna verksamhet och som bör utnyttjas för andra och mer angelägna ändamål. I den förut citerade FN-rapporten heter det bl.a.: ”Det finns så många krav som tävlar om en nyttig användning av resurser frigjorda genom avrustning att det verkliga problemet är uppställande av en prioritetsskala.” Detta gäller också Sverige. Visst behövs de resurser som finns inom den militära flygplansindustrin i form av forskning, teknik, yrkesskicklighet osv. för andra ändamål. Dessa resurser behövs för att utveckla annan industriell verksamhet, de behövs för utveckling på sådana områden som energi, miljö, sjukvårdsteknik, kollektivtrafik och transporter etc. Men de är i dag bundna för militär verksamhet. Det skulle vara ett samhällsekonomiskt slöseri av oanade mått att inte tillvarata dessa resurser, när så många behov är ouppfyllda i samhället. Frågan om planering för civil produktion är särskilt angelägen i en kommun och en region där den militära sysselsättningen är koncentrerad, som fallet är i Linköping och Östergötland. Oavsett om man mäter den militära andelen av industrisysselsättningen eller av den totala sysselsättningen står det klart att en satsning på civil produktion är helt nödvändig för att man skall kunna åstadkomma en rimlig balans. I debatten om B3LA och nu om JAS har det skymtat siffror som pekat på mycket allvarliga följder om flygplansproduktionen upphör. Sådana siffror kan användas på olika sätt. De som vill ha fortsatt satsning på militär flygplansproduktion använder dem i detta syfte. Siffrorna bör dock enligt min mening i stället användas för att visa hur orimligt det är att ensidigt basera sysselsättningen på militär verksamhet. Det får inte vara så, att om det görs en politisk bedömning som innebär att man bör avbryta en sådan verksamhet, tusentals människor kastas ut i arbetslöshet och en kommuns eller en regions utveckling äventyras. Det brukar ju, herr talman, uttryckas förhoppningar om fred, avspänning och nedrustning i världen. Även de som gör sin insats i militär verksamhet i dag liksom bygder där denna verksamhet bedrivs måste också kunna delta i dessa förhoppningar, utan att befara arbetslöshet och utarmning. Men då krävs också en planering för annan verksamhet. Och det brådskar. Jag har erinrat om hur kravet på ett program för civilt utnyttjande av de resurser som frigörs vid en nedskärning av krigsmaterielproduktionen bemöttes i början av 1970-talet. Näringsutskottet, som författat betänkandena i denna fråga genom åren, tvingades dock efter hand till vissa eftergifter. Så småningom sträckte man sig till att tala om att i planeringen ”bör frågan om behovet av och möjligheterna att göra upp alternativa produktionsplaner och redovisa alternativa användningar av resurserna beaktas”, att ”det är synnerligen väsentliga frågor som aktualiseras” — och man åberopade olika undersökningar som belyst konsekvenserna av minskade försvarsbeställningar och att det fanns en särskild arbetsgrupp i Linköping. En delegation, tillsatt av regeringen, och en särskild utredare, även denne tillsatt av regeringen, fick också utgöra motivet för avslag på motionsyrkandet om ett program för övergång till civil produktion. Det är i och för sig ett framsteg från den ursprungliga helt negativa hållningen att näringsutskottet tvingats erkänna problemets betydelse och att statsmakterna har ett ansvar. Men nog är det skrämmande att detta skett så passivt, för att inte säga motvilligt. Den socialdemokratiska reservationen om JAS innebär tyvärr inget nej till JAS-projektet. Den innebär ett uppskov med beslutet. Det har antytts att ett par socialdemokratiska ledamöter från Linköping inte skulle vara beredda att ens ställa upp på uppskovslinjen. Vi är från vpk mycket kritiska till den socialdemokratiska hållningen att i sak säga ja till JAS, samtidigt som man påstår sig inte vilja låsa kostnaderna för lång tid och inte omöjliggöra en omprövning av anslagen. Det är ju precis vad JAS-projektet innebär. Om några socialdemokrater agerar så att inte ens ett uppskov blir resultatet, eliminerar man t.o.m. möjligheterna att påverka det slutliga beslutet. Detta är i så fall anmärkningsvärt. De krafter som vill driva genom ett JAS-beslut så fort som möjligt skulle givetvis applådera, men frågan om sysselsättningen vid Saab-Scania i Linköping har inte förts närmare sin lösning. För det krävs helt andra åtgärder. Det bör också sägas att försummelserna under mer än ett årtionde i fråga om planering för civil produktion inte kan reparareras genom en ny miljardrullning till militär flygplanstillverkning, till ett flygplan som man innerst inne knappast vare sig tror på eller vill ha. Huvudlinjen från alla partier utom vpk har varit att det efter Viggen skall komma ett nytt militärflygplan. Det har också sagts här i debatten i dag. Det är denna politik som skapat svåra problem med sysselsättningen i Linköping. Om alla aktivt ställt upp bakom kraven på en planering för alternativ produktion, skulle situationen i dag varit en annan. Vid varje tillfälle som begränsningar eller avbrytande av satsningen på militärflyget ställts till debatt har räknestickan tagits fram och man har räknat ut hur många som skulle bli arbetslösa. Men någon verklig planering för att bryta denna onda cirkel har man inte medverkat till. Detta är en ansvarslös politik. Det är ansvarslöst mot arbetare och tjänstemän vid Saab-Scania, det är ansvarslöst mot Linköping och Östergötland, men det är också ansvarslöst mot landets skattebetalare och mot hela nationen. Även om man driver igenom förslaget om JAS, så har inte kravet på en planering för civil produktion minskat i aktualitet. Vi kräver att ett program skyndsamt utarbetas för civilt utnyttjande av resurser som kan frigöras genom nedskärning av den militära flygplanstillverkningen och för att trygga sysselsättningen för de anställda inom flygplansindustrin. Jag yrkar, herr talman, bifall till motion 1981/82:2283.

Först några ord om flygplansfrågan. Gunnar Björk i Gävle ägnade en stor del av sitt anförande åt att konstatera vad han trodde att jag sagt bl.a. vid Storlienkonferensen, där jag skulle ha uttalat mig för att man nu skulle anskaffa ett svenskt JAS. Något sådant uttalande har jag självklart inte gjort. Jag roade mig med att gå upp och titta på det manus som jag använde mig av på den konferensen, närmare bestämt den 6 februari 1980. De berörda delarna låter så här: ”Varken regeringen eller industrin har tidigare visat något överdrivet intresse för en bantning av den militära utvecklingskapaciteten till en rimlig nivå. Intresset för civila projekt har varit svalt. Vi vet också att erfarenheterna av flygkostnaderna i samband med Viggen, inte minst de senaste JA-kontrakten, inte manar till efterföljd. Nu har SAAB bl.a. vid Militära flygindustrikommitténs besök i Linköping redovisat nya industriella förutsättningar för ett svenskt jaktflygplan på 90-talet. Deras uppgifter är följande: den är i flera avseenden bättre än såväl Viggen som F 16 den är billigare än båda dessa plan SAAB är berett att garantera ett fast pris som är 60 96 av Viggens kostnader” — den kostnaden har som bekant blivit högre sedan dess. ”Är detta korrekt så är vi i en ny situation. Och till detta kan man inte säga blankt nej. Ett beslut om JAS90 kan inte tas nu, eftersom nödvändigt underlag saknas.” Därifrån till att jag skulle ha skrivit ut någon växel att man okayar det som sedan blev resultatet av förhandlingarna mellan FMV och IG JAS är naturligtvis en orimlighet. Men vad som är mer intressant när man tittar på gamla citat är väl Gunnar Björks agerande. Han har under ett och ett halvt års tid nu åkt land och rike runt och sagt att förutsättningen för att regeringen skall lägga fram ett förslag om anskaffning av ett nytt flygplan är att socialdemokraterna står bakom det och att vi kan få ett i det närmaste enigt beslut, i vart fall en bred uppslutning i kammaren.

Jag har väldigt svårt att se det riktiga i det resonemanget. Under en förutsättning kan det möjligen vara rätt, nämligen om prövningen leder till att man inte bör ha något flygplan. Men då har man å andra sidan fotat det ställningstagandet på bedömningar som innebär att det skulle vara avsevärt sämre att gå in för flygplanet. Under förutsättning att man säger ja till anskaffning av flygplanet kommer egentligen ingenting nytt att hända. Utvecklingsarbetet fortsätter, man jobbar vidare inom industrin — och man arbetar även med det uppdrag som vi från socialdemokratisk sida vill ge regeringen. Det är dessa kommentarer som jag har att göra om flygplansfrågan. Med hänsyn till de osäkerheter som kvarstår också efter dagens debatt finns det all anledning att bifalla reservation nr 8. Det har vi, som bl.a. Eric Holmqvist har redovisat tidigare, mycket goda skäl till. Låt mig sedan gå in på fredsorganisationen. Jag tror att de anställda vid de berörda förbanden inte känner sig särskilt trygga av Eric Hägelmarks deklaration att omplaceringar hittills har klarats på ett förtjänstfullt sätt. Frågan kvarstår, Eric Hägelmark, om man nu kan förutsätta några problem när det gäller omplaceringar och nya arbetstillfällen för de anställda. Varför är inte majoriteten i försvarsutskottet beredd att göra utfästelser om ersättningsjobb? Det är självklart att det finns problem, och problemen är så stora att riksdagen inte vågar göra något uttalande, enligt majoritetens uppfattning. Det är litet förvånande att man kan föra en så — uppriktigt sagt — lättsinnig argumentation som Eric Hägelmark för på den här punkten. Gunnar Björk i Gävle säger — och därvidlag håller jag med honom =— att framtida besparingar inom försvaret måste bli hårdare och ske snabbare än vad man hittills har förutsatt. Men det innebär också att ännu fler människor kommer i en besvärlig situation. Då frågar jag Gunnar Björk: Vilket ansvar är ni från regeringspartiernas sida beredda att ta gentemot de anställda? Försvarsutskottet har inte varit berett att ta något ansvar på den punkten. I propositionen finns inga utfästelser om några nya arbetstillfällen för de anställda. Det är ganska naturligt att jag här som utgångspunkt har reservation 6, som jag nu ber att få yrka bifall till för säkerhets skull, så att jag inte glömmer bort det. Jag säger i reservation 6 nej till förslaget att lägga ner A 6. Skälet är att en nedläggning i bästa fall skulle leda till mycket marginella besparingar. Även om man inte tror på auktoriteter — Gunnar Björk gav uttryck för detta, vilket jag tycker i och för sig hedrar honom — kan man utgå från överbefälhavarens egna siffror. De kan sannerligen inte vara friserade efter den utgångspunkt som jag har att företräda. Besparingen skulle då för de första tio åren vara exakt 1,38 Ze av försvarsutgifterna. Den bestående besparingen skulle också bli marginell ur rent försvarsekonomisk synpunkt. Ur samhällsekonomisk synpunkt skulle däremot följderna bli allvarliga. Uppemot 450 arbetstillfällen skulle försvinna. Det antalet motsvarar i runda tal det antal statliga tjänster som tidigare har utlokaliserats till Jönköping. Jag läste i tidningen häromdagen att det är stopp inom regeringen för ytterligare diskussion om utlokaliseringar. Det är nog bäst att Gunnar Björk lyssnar noga på sin bisittare nu. För personalen innebär förslaget självfallet ett slag i ansiktet. Det är svårt att inför personalen motivera ett beslut med så djupgående följder, ett beslut som dessutom är samhällsekonomiskt olönsamt. Det sitter företrädare för personalen på läktaren och lyssnar på denna debatt. Jag tror att de är intresserade av att höra vad Gunnar Björk som ordförande i dödspatrullen — som man med stolthet kallade den — har att anföra när det gäller vad som kommer att hända med denna personal. Man behöver inte anlägga ”bypolitiska” synpunkter på kravet att man skall bibehålla A 6. Såväl LO som TCO har sagt nej till nedläggningen. Och jag vill gärna understryka att de fackliga organisationerna, såväl lokalt som centralt, har gjort ett utomordentligt förtjänstfullt arbete. På deras initiativ har också en särskild utredning gjorts om de samhällsekonomiska följderna av en nedläggning. Det är bara att beklaga att man från regeringshåll inte har dragit de korrekta slutsatserna av detta utredningsarbete. Naturligtvis kan man mot detta resonemang anföra att det är nödvändigt att man sparar pengar också inom försvaret. Den uppfattningen delar jag, som jag tidigare sade, helt och fullt. Men då skall man göra vettiga besparingar. En sådan möjlig besparing, som jag har gett uttryck för i ett särskilt yttrande i anslutning till utskottets betänkande, är att man skär rejält i den centrala militära byråkratin. De gemensamma militära myndigheterna har i dag, enligt försvarsministern, 6851 anställda. Därtill kommer försvarsgrensstaberna, försvarsstaben och FRA. Totalt handlar det om ca 10 000 anställda. En jämförelse med Finland, som också är ett litet, neutralt land, visar att den finska huvudstaden, som i stort fullgör motsvarande uppgifter som de myndigheter som jag här har räknat upp, endast har ungefär 700 anställda eller mindre än en tiondel av det svenska antalet. Jag tycker uppriktigt sagt att det nu är hög tid att vi riktar sparstrålkastarna mot de herrar, för det är mest herrar det handlar om, som befolkar de militära myndigheternas kanslier, inte minst här i Stockholm. Jag tror att det är viktigt för en demokrati som bygger på ett folkförsvar att man är rädd om den del av försvaret som har en folklig förankring och som är det främsta uttrycket för denna förankring, nämligen just utbildningsförbanden. Samtidigt är det också viktigt, inte minst ur ekonomisk synpunkt, att man håller nere antalet militärbyråkrater. Låt mig i punktform nämna ytterligare skäl för ett bibehållande av A 6: De omfattande problem för personalen som en nedläggning orsakar. Ökande värnpliktssociala problem för ungefär 60 26 av de värnpliktiga som har sin bostadsort mindre än fem mil från förbandet. Kontakten bygd-förband försvinner i en region med omkring 150 000 invånare. Skillingaryd, då A 6 endast ligger fyra mil därifrån. Olösta markfrågor, som kan bli ett framtida problem. Trots alla dessa argument, har man ingenting att komma med om ersättningar eller kompensation. Herr talman! I den kommande voteringen bör rimligen moderata samlingspartiet fullfölja den linje som man gav uttryck för i 1976 års valrörelse.

Samma försvarsminister gav sedan tilläggsdirektiv till försvarskommittén, vilka nu lett till förslaget om nedläggning. Så om den förra försvarsministern bäddat för nedläggningen, så hoppas jag de moderata ledamöterna i riksdagen står fast vid sitt vallöfte, även om Per Petersson varken i utskottet, i ”dödspatrullen” eller i annat sammanhang gett uttryck för detta. Men det är ju nu på modet att svika vallöften. Det är ett mycket allvarligt beslut som kammaren står inför. Därför ber jag ledamöterna att mycket noga betänka sitt ställningstagande. Det beslut som fattas i dag kan knappast rivas upp. Beslutet kommer att gälla. Att nu rösta för en nedläggning och sedan fundera på att riva upp beslutet vid ett senare tillfälle är en orimlighet både ur planeringssynpunkt och från personalsynpunkt. Därför kommer det beslut som fattas i dag att ligga fast, och därför hoppas jag också på ett bifall till reservation nr 6. Reservation nr 10, som jag också ber att få yrka bifall till, handlar om underhållet av försvarsmaterielen. I propositionen föreslås ett avskaffande av huvudverkstadsavtalet. Genom detta avtal har förenade fabriksverken förbundit sig att ha speciella resurser i form av utrustning och personal disponibla för försvarets räkning. Försvaret har å andra sidan genom materielverket förbundit sig att utnyttja dessa resurser. Från socialdemokratisk sida menar vi att hittillsvarande system i huvudsak fungerat väl. Därför är det oroande att regeringen nu vill riva upp avtalet. Vi skall komma ihåg att den materiel det handlar om skall underhållas för en period av kanske 20 år. Underhållet måste därför ha en stark kontinuitet. En av fördelarna med avtalet är att fabriksverken har kunnat bygga upp en mycket avancerad och väl fungerande underhållsorganisation. Det vore ett slöseri med resurser om inte denna organisation också i framtiden kunde utnyttjas rationellt. Förenade fabriksverken bedriver inte själv tillverkning av vare sig flygplan, motorer eller flygplanselektronik. Därmed står man också, vilket är FFV också stora mojugneter att utan några som helst buntressen avväga om man skall reparera en felaktig reservdel eller byta ut den, för att kunden med bibehållen driftsäkerhet skall kunna få underhållet så billigt som möjligt. Vi menar också från socialdemokratisk sida att det med tanke på omfattningen och komplexiteten i de tjänster det handlar om är svårt att få underlag för två konkurrerande leverantörer. Slutligen handlar det självfallet här också om stora pengar. Därför är insynen och kontrollen från statsmakternas sida också av största vikt. FFV:s ställning som verk underlättar rimligen denna insyn och kontroll. Till slut, herr talman, vill jag i anledning av förslaget från utredningen U 80 göra ett tillägg. Det är viktigt att man försöker nå en bättre samordning av verksamheten mellan de statliga verkstadsresurserna, såsom också föreslagits av SAMVERK. Om de statliga verken därigenom får till stånd en samordning, kan man också bättre utnyttja de egna samhälleliga resurserna och slipper därmed att lägga ut verksamheter i så stor utsträckning på entreprenad.
Herr talman! Åke Gustavsson tog upp vad han anser vara feltolkningar från pressens sida av vad han sade i Storlien för två år sedan. Det är möjligt att sådant kan uppstå i en god och kamratlig atmosfär. Två av de här journalisterna talade med mig på kvällen, och de hade en annan beskrivning än den Åke Gustavsson har, men det må vara honom förlåtet. När det gäller frågan om en rösts övervikt för i flygplansärendet har jag hela tiden hävdat att det är bra om man kan få igenom ett sådant beslut med en större majoritet än en röst. Jag har sagt att man bör om möjligt söka bredare lösningar. Det tycker jag fortfarande. Det har varit min förhoppning i det längsta att man från socialdemokratiskt håll skall ha förmåga att ta ansvar. Det har också sagts från socialdemokratiskt håll att man förut var enig i försvarspolitiska frågor. Men det som skiljer i dag är att vi förr i tiden hade en ansvarsmedveten opposition, vilket vi inte tycks ha nu. Beträffande fredsorganisationsfrågorna är det naturligtvis beklagligt att de orter och bygder som berörs känner av förbandsnedläggningarna. Det är trist att konstatera. Om man gör som Åke Gustavsson och utgår från ett enskilt förband kan naturligtvis besparingarna synas små. Men de förhållandena att vi kommer att ha 6 000 färre värnpliktiga om nio år och att vi på grund av vapenfri tjänst kommer att ha färre rekryter leder till ett minskat utbildningsbehov. Det är det som vi har att ta hänsyn till. När det gäller arbetstillfällen har försvarsministern tagit en rad regionalpolitiska hänsyn i sina bedömningar. Det gäller Karlsborg, Härnösand, Kristinehamn. Trots att vi nu bevarar Milo Bergslagen har vi kvar en fördel, neutral i förhållande till såväl tillverkare som kund. Därför har förstärkning till Kristinehamn. Vi har tagit regionalpolitiska hänsyn i Blekinge och på en rad andra orter. Sedan till frågan om A 6. Jag skall aldrig nämna ordet dödspatrullen igen — jag utgår ifrån att alla förstår vad som menas när man använder ordet arbetsutskott. Arbetsutskottet var alltså enigt om att A 6 skulle läggas ner. Det är också intressant att konstatera att förslaget stått sig genom försvarsutskottet. Vad sedan gäller den centrala byråkratin är Åke Gustavsson väldigt inkonsekvent. Han gjorde en rad uttalanden, nästan varje vecka, förra året när vi var ute och åkte med arbetsutskottet. Nu har han skrivit under att vi skall behålla Milo Bergslagen, som ju är en halvcentral myndighet. Sedan glömmer han bort att hälften av de centrala myndigheterna inte ligger i Stockholm. De ligger i Eskilstuna, Karlstad, Kristianstad, Umeå, Linköping. De är alltså utlokaliserade. På den punkten tycker jag att de besparingar på 30 96 vi nu gör är nog så hårda för personalen.

Herr talman! För personalen på A6 gäller samma regler som för personalen på alla andra förband. Då avses även personalindragningarna. Det är viktigt att meddela om indragningar i så god tid att omställningsproblemen kan klaras. Fem år i förväg talar vi alltså om att det kommer att ske förändringar. Vilket annat organ i samhället gör det? Inget. Det är alldeles riktigt att göra så. Sådana här saker skall skötas på bästa sätt. Staten skall gå före med gott exempel. Vi har tagit regionalpolitiska hänsyn genom att meddela att det inte skall bli några förändringar i fråga om Eksjö, därför att Eksjö regionalpolitiskt är mera utsatt än Jönköping. Det är ett ställningstagande som jag för min del står fast vid. Åke Gustavsson erkänner att han i två år har diskuterat och även funderat över frågan om en efterträdare till Viggen. Sanningen är ju den att Åke Gustavsson, Mats Hellström och Lena Hjelm-Wallén för tio år sedan väckte en motion, där de tog upp just denna fråga. Man har alltså haft tio år på sig och inte sex dagar, som en del försöker göra gällande. Man har haft gott om tid på sig för att förbereda ett ställningstagande — men det gäller att också ha förmågan. Jag tycker att det hade varit bra med en större enighet, men en sådan har det inte gått att uppnå. Jag anser inte att regeringen för den skull skall undandra sig anvaret för vårt lands förhållande till andra länder genom att börja sjabbla som socialdemokraterna gör i sin reservation, där man återigen diskuterar utländska alternativ, som sätter oss i händerna på USA administrationen. Med den skrivning som föreligger finns den risken. Det är bra att vi har en regering som regerar i ett läge där det inte finns någon opposition som är beredd att vara med och fatta beslut i besvärliga frågor.
Herr talman! Först något om fredsorganisationen. Gunnar Björk i Gävle framhåller att det som gäller för A 6 och personalen där också gäller för andra förband. Men det säger ju ingenting. Alltså är man inte beredd att göra något, och det beklagar jag. Jag vill uppmana regeringen — jag ser att försvarsministern finns i kammaren — att verkligen med stort allvar ta tag i frågan, under förutsättning att riksdagens beslut går emot reservationen. I en anda av generositet säger Gunnar Björk att man låter Eksjö vara. Det skulle bara fattas att man skulle ”gräva” också där, att förband i Eksjö skulle offras. Någon måtta på tokigheterna får det väl ändå vara! Gunnar Björk sade också att jag har diskuterat flygplansfrågan i tio år. Uppriktigt sagt har jag inte diskuterat den frågan förrän på senhösten efter valet 1979, då vi fick information genom den Norlingska kommittén i Linköping. Därefter har det inte varit någon seriös diskussion förrän våren 1980. Men även då var det bara fråga om ett koncept. Vad det handlar om är juattviinte haft någon möjlighet att ta ställning till det aktuella avtalet förrän under de sex dagarna. Det handlar ju ändå om vilka utfästelser vi gör som avtalsslutande part. Men under mellantiden — under de här tio åren — har Gunnar Björk hunnit med att diskutera BILA, SK/A38 och SK2. Hade man fortsatt hade man till slut hamnat på ett flygplan som drivits med torv, för man sänkte ambitionsnivån hela tiden.

Herr talman! Eftersom jag har befunnit mig på resande fot i natt, har jag inget anförande att uppläsa utan kommer att tala mera fritt. Låt mig börja med några allmänna synpunkter. I kärnvapnens tid har begreppet militär seger förlorat sin innebörd. I ett kärnvapenkrig mellan de ledande stormakterna kommer det inte att finnas några segrare utan bara förlorare. Förlusten kommer att vara av den omfattningen att människosläktets överlevnad står i fråga. Detta inser de flesta. Därför söker man på olika sätt förebygga risken för ett totalt krig. I stället har man börjat utveckla teorier om s.k. begränsade kärnvapenkrig och utvecklat vapen anpassade till ett sådant krig: granater, kortdistansraketer, minor. De kallas för minivapen, men man skall ha klart för sig att den genomsnittliga sprängkraften för dessa minivapen är ca 10 kiloton, dvs. ungefär sprängkraften för den bomb som fälldes över Hiroshima och som på tre sekunder dödade 140 000 människor. Man har alltmer kommit att inse att begränsade kärnvapenkrig aldrig kommer att kunna föras. De kommer att utvecklas till det totala kriget. Alla dessa s.k. småvapen och med dem förbundna teorier ter sig som snubbeltråd, som kan utlösa den totala förintelsen. För att undvika detta finns egentligen bara en väg. Det är att helt eliminera kärnvapnen, speciellt på den europeiska kontinenten där de framför allt finns lagrade. Man kan behjärta dem som kräver en omedelbar och total avrustning eller som kräver att alla kärnvapen skall elimineras i ett slag. Tyvärr är detta orealistiskt. Det gäller att vi i stället försöker finna en process som går gradvis, en nedåtgående spiral i stället för denna ständigt pågående kapprustning. När man gör det finner man snart det nära samband som finns mellan kärnvapnen och den s.k. konventionella upprustningen. De stora kärnvapenstyrkorna i Europa byggdes upp av amerikanerna ursprungligen därför att man därigenom skulle motverka Sovjetunionens övervikt i konventionella styrkor. Men därav följer logiskt sett att om man kunde uppnå ungefärlig jämvikt när det gäller de konventionella styrkorna, vore ju kärnvapnen onödiga. Jag har alltså ständigt föreställt mig denna gradvisa process på det sättet, att samtidigt som man börjar en eliminering av kärnvapen — funktionellt, geografiskt eller hur man vill — så upprättar man en jämvikt i fråga om konventionella vapen. Detta är fullt möjligt och realistiskt. Jag skall här inte gå in på de olika steg som kan vara nödvändiga. Jag säger detta därför att vi kommer att få leva med förekomsten av konventionella vapen under ganska lång tid. De utgör ingen idyll. Tvärtom sker en fruktansvärd teknisk utveckling också när det gäller det konventionella kriget. Det finns redan nu s.k. overkill-kapacitet när det gäller de konventionella vapnen, i Europa och på båda sidor. Man skulle dock kunna uppnå denna jämvikt i fråga om konventionella vapen på en betydligt lägre nivå än f. n. — det är också ett realistiskt mål. Nedrustningsansträngningarna bör inriktas på detta. Jag vill tillägga några andra allmänna synpunkter. Världen håller på att rusta sig till döds. Jag vet inte om de samlade försvarsutgifterna i dag utgör 650 eller 700 miljarder dollar — de är i alla fall i ständig progression. Det sker en militarisering icke bara i de industrialiserade länderna utan också i de fattiga länderna, som söker sin trygghet däri. Risken finns att Falklandskrisen kommer att leda till att allt fler utvecklingsländer säger sig att ”vi har väl inget val än att försöka skaffa oss alla dessa nya fina vapen för vår trygghet”. Detta har inga goda, gynnsamma effekter för världsekonomin. Det är naturligtvis starkt inflationsdrivande, eftersom också Reagan efterfrågar vapen. Det är alltså inget tvivel om att rustningskostnaderna är en av de väsentliga orsakerna till världsinflationen. Det gagnar icke på sikt sysselsättningen. Det finns en gammal teori från Keynes läroböcker, som säger att det var upprustningen som klarade världsdepressionen på 1930-talet. Man tillverkade marschkängor och kanoner, och därmed satte man folk i arbete. Det är bara det att den moderna militärindustrin till mycket liten del består av tillverkning av kängor och kanoner. Den består framför allt av elektronisk industri, där det redan är brist på arbetskraft. Man tar arbetskraft från områden som är starkt expansiva, och därmed bidrar man till konkurrens om arbetskraften. Det leder till löneglidning, som icke särskilt ökar sysselsättningen men däremot driver på inflationen. Det har gjorts många beräkningar, och i en sådan vägs en miljard satsad på militärutgifter mot en miljard satsad på olika andra ändamål.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 Det är också en av illusionerna att de s.k. spin off-effekterna av försvarsutgifterna är väldigt stora och driver på den tekniska utvecklingen. Det kan vara så i vissa fall, när man kan säga sig att staterna av andra skäl icke skulle satsa på en sådan teknisk utveckling. Men vilka länder har haft den snabbaste tekniska utvecklingen efter andra världskriget? Jo, det är Tyskland och Japan. Men Japans militärindustri är mindre än dess leksaksindustri. I Japan har man alltså kunnat använda sin tekniska kapacitet till att utveckla civila produkter och har icke behövt föröda den på militära produkter, och därigenom har deras tekniska utveckling gått snabbare än utvecklingen i andra industriländer. Slutligen: I alla länder, framför allt i de fattiga länderna med sina usla statsbudgetar, konkurrerar militärutgifterna med utgifterna för sociala och kulturella ändamål. De minskar alltså människornas välfärd. I denna sjuka världsekonomi utgör inte militärutgifterna en positiv faktor, utan en svår belastning. Det finns alltså överväldigande skäl för en nedrustning, både för att öka folkens välfärd och, framför allt, för att öka deras trygghet. Om man icke längre kan bibehålla den gamla tanken på att rusta för att förhindra angrepp eller för att kunna vinna ett krig om det bryter ut, när den gamla vedergällningstanken icke längre håller, då måste man försöka finna en annan teori. Då får man göra det revolutionerande ingreppet i tankevärlden att ställa in sig på att bygga säkerheten tillsammans med sin motståndare i stället för mot honom. Då får man gå fram på den svåra, knaggliga vägen av överenskommelser om fred och överlevnad i stället för att inrikta sig på en tävlan om förstörelse och krig. Det är i denna miljö som vi skall se det svenska försvaret och den svenska säkerhetspolitiken.

Det kan i en process av bevarad och fördjupad avspänning och av gradvis nedrustning spela en fredsbevarande roll och dessutom vara ett värn för vår trygghet vid påtryckningar utifrån. Men självfallet är det en ekonomisk belastning för oss. Att vi samtidigt har en önskan att medverka i en gradvis nedtrappning av försvarsutgifterna över hela vår kontinent och att inrätta oss på ett sådant sätt att detta blir möjligt skapar givetvis en tveksamhet inför långsiktiga bindningar, men i vissa fall kan sådana inte undvikas. Tidigare socialdemokratiska talare har redovisat vårt partis inställning när det gäller frågan om anskaffning av ett nytt flygplanssystem efter Viggen. Låt mig emellertid rekapitulera huvudpunkterna i vårt ställningstagande och sedan gå över till själva handläggningen av frågan. Inom socialdemokratin insåg vi att detta var ett stort och viktigt beslut. Vi tillsatte redan i höstas en grupp inom partiledningen tillsammans med fackföreningsrörelsen för att förbereda den här frågan. Vi hade många och långa sammanträden med företrädare för industrin, flygvapnet och andra militära myndigheter, och vi försökte skaffa oss en så god inblick som det i den situationen gick att få. Vår utgångspunkt var i grunden positiv. Vi anser att vi behöver ett flygplan efter Viggen. Vi anser att det är en påtaglig fördel om detta är svensktillverkat. Men vi är inte beredda att fatta beslut om ett sådant projekt obesett, utan ett beslut måste föregås av en mycket, mycket noggrann granskning. När vi hållit på med denna granskning i ett par månader greps vi av ganska stor oro och gick upp till regeringen och anmälde att vi fann att beslutsunderlaget var otillräckligt och att det behövdes betydligt större insatser för att klara ut förutsättningarna för det här projektet. Regeringen lovade återkomma men gjorde inte det — det skall jag återkomma till längre fram. Socialdemokraterna i försvarsutskottet hade arbetat med den här frågan, och vi hade denna speciella JAS-grupp, så vi tyckte att vår kunskapsnivå motsvarade vad som över huvud taget var möjligt vid den tiden. Detta var bakgrunden till den socialdemokratiska partimotionen i anslutning till försvarspropositionen. I motionen framhöll vi att det enligt vår bedömning behövs ett nytt flygplanssystem efter Viggen. Av främst industripolitiska skäl borde ett beslut inte uppskjutas till ett kommande försvarsbeslut, även om det t.ex. genom en livstidsförlängning av Viggen skulle vara möjligt att upprätthålla kapaciteten i det svenska flygvapnet. Vi anser att det finns flera fördelar, om utvecklingen i stor utsträckning — liksom produktionen av planet — kan ske i Sverige. Samtidigt kan vi konstatera att det från utländska flygplansföretags sida visats ett stort intresse för att diskutera samproduktion och licenstillverkning vid anskaffning av ett utländskt alternativ. Med hänsyn till de brister som förelåg i beslutsunderlaget, när vi i mars skulle ta ställning till regeringens proposition — brister som klart framgick inte minst av det dokument som försvarets materielverk överlämnade till regeringen — knöt vi därför till ett genomförande av IG JAS-projektet sju villkor utöver vad som från tekniska, ekonomiska och kommersiella synpunkter ingick i ett för statsmakterna godtagbart avtal. Dessa villkor var följande: 1. Några löften om framtida anslagshöjningar för försvarsmakten — t.ex. för att åstadkomma en ”realt bevarad köpkraft” — kan inte utställas. 2. JAS-projektet måste hålla sig inom den av överbefälhavaren anvisade ramen 24,9 miljarder kronor fram till sekelskiftet. 3. Projektets prestanda skall långsiktigt svara mot vad överbefälhavaren och chefen för flygvapnet bedömer vara erforderligt. Därvid skall luftförsvarsuppgiften vara den centrala. 4. Projektets realiserbarhet, som för dagen är oklar, måste kontinuerligt granskas av de ansvariga militära myndigheterna. Full insyn från statens sida i tekniskt och ekonomiskt avseende måste därför finnas. Om allvarliga problem uppstår måste staten ha rätt att avbryta projektet. Industrin måste i avtal utfästa sig att ta en inte oväsentlig ekonomisk risk i detta sammanhang. Även för driftsäkerheten i projektet måste rimliga garantier ges av industrin. 5. Skulle kostnadsfördyringar uppstå — t.ex. genom att de militära myndigheterna ställer krav i fråga om modifieringar — måste dessa betalas inom ramen för flygvapnets anslag. De får alltså inte inkräkta på det utrymme som enligt nuvarande planering avdelats för övriga försvarsgrenar och ändamål. 6. Staten måste ha fri nyttjanderätt till de teknologiska innovationer och övrigt underlag av likartad natur som kan framkomma under arbetet med JAS-projektet. 7. För den framtida planeringen inom flygindustrin bör det klargöras att något nytt projekt för utveckling av flygplan ej kan vara aktuellt när utvecklingsarbetena för JAS börjar minska vid 1990-talets början. Industrin måste därför inrikta arbetet mot en på i huvudsak civil produktion baserad flygindustri. Detta slog vi alltså fast. Vi fattade då vårt beslut, kan man säga. Vi anslöt oss till tanken på en efterföljare till Viggen och till att det var klart fördelaktigt om planet kunde anskaffas i Sverige. Av industripolitiska skäl ville vi inte vänta med ett ställningstagande tills det var strikt militärpolitiskt nödvändigt, men vi ställde sju mycket bestämda villkor för ett ja till det här flygplanssystemet. När dessa villkor offentliggjordes sade man från alla håll att de var rimliga. Förhandlarna var mycket glada, för det var väl det klaraste besked som de fått från något politiskt håll. Försvarsministern säger ju fortfarande att dessa villkor skulle vara uppfyllda. Det visar att han kanske inte helt har satt sig in i villkoren eller i projektet. Jag vill ändå framhålla att en rad av dessa av oss uppställda villkor är uppfyllda, och jag vill gärna säga att statens förhandlare, försvarets materielverk, i förevarande situation har fört förhandlingarna långt och såvitt jag förstår gjort ett bra jobb. Det har vi ingen anledning att anmärka på, inte minst med tanke på att man har en svag bakgrund när det gäller stöd från regeringens sida. Men samtidigt måste vi som nästa steg konstatera att de villkor som vi uppställde på två avgörande punkter icke är uppfyllda. Den första punkten gäller prestanda. Där är det alldeles klart att det inom den högsta militärledningen finns delade meningar. Marinchefen hävdar att det finns starka skäl att förutsätta att en modifiering av projektet måste genomföras tidigt, så att erforderliga prestanda kan uppnås. Han förordade med andra ord ett bättre men då också ett dyrare flygplan. Arméchefen avstyrker JAS-projektet, eftersom man anser att det från både operativa och ekonomiska utgångspunkter innehåller så stor osäkerhet. Det föreligger enighet i militärledningen om behov av anpassningsåtgärder, alltså förändringar av flygplanet, på litet längre sikt. I JAS-projektet har vissa eftergifter gjorts i förhållande till tidigare uppställda krav, och enligt ÖB bestyrker den gjorda värderingen vikten av anpassningsåtgärder. Skilda meningar har t.ex. framkommit om behovet av modifieringar av motorn. Det här är viktigt. Man är, för att uttrycka det mycket enkelt, inte riktigt på det klara med hur vingen till flygplanet skall vara, och man är inte riktigt på det klara med hur motorn skall vara. För lekmannen förefaller vinge och motor vara icke oväsentliga beståndsdelar i ett flygplan. Vi måste kunna säga att det är gammal svensk tradition att den materiel som vi skall sätta svenska försvarsanställda i skall vara av god kvalitet. Vi kan inte ta ansvar för låt mig säga en luftburen variant av kryssaren General Belgrano, för då skulle vi ta på oss ett oerhört ansvar. Nu tror jag inte att det är fallet. Jag tror att detta i grunden är ett bra plan i och för sig. Men det finns så delade meningar om planets prestanda och så pass stora oklarheter, att det inte är så att säga beslutfört. Den andra invändningen är på sätt och viss allvarligare. Vi angav en mycket precis kostnadsram för det här projektet. Nu framgår det av förhandlingarna att projektet inte kan förverkligas inom den kostnadsram som tidigare angivits — 24,9 miljarder. Det har blivit 800 milj.kr. dyrare, enligt regeringens egna påståenden. Vi har ju fått utomordentligt kort tid på oss för att se på detta. Vi hade sex dagar på oss, räknade vi ut, sedan kontraktet kom och vi skulle ta ställning. Men det framgick mycket snabbt och mycket klart att det var fråga om betydligt större överskridanden. Viss vapenanskaffning, som tidigare planerats ske före sekelskiftet, har förts över till tiden därefter. Därför är regeringens egen kostnadsökning inte 800 milj.kr. utan 1 100-1 200 milj.kr. Avtalet utgår från en utomordentligt låg dollarkurs. Enbart en uppräkning från 4:58 till 5 kr. ger en merkostnad på 500 milj.kr. Vid beloppet 5:65, som svarar mot en mera aktuell dollarkurs, blir fördyringen 1,3 miljarder kronor. Nu vill jag inte svära på dollarkursen, men lägger man sig på en uppenbart orealistisk nivå för att kunna pressa ned de angivna kostnaderna, ger man inte en riktig bild. Man har från regeringens sida pekat på att det skulle finnas 2,5 miljarder avdelade i reserver för att möta kostnadsökningar under resans gång. Men numera har den posten döpts om till Övrigt, därför att man efter avtalsförhandlingarna kan säga att den posten kommer att belastas med kostnader som man tidigare inte räknade med. Det kan bli fråga om mycket betydande belopp. Jag har nyss pekat på behovet av att modifiera flygplanet i framtiden till de krav som en förändrad stridsmiljö kan ställa redan under 1990-talet. Vi vet av erfarenhet att sådant kostar mycket pengar. Redan i dagens läge föreligger som en option en alternativ vingutformning för JAS som kallas Rockwellvingen. Utvecklingsarbetet och kostnaderna för de 30-40 första flygplanen går på 300 milj.kr. Därtill kommer också andra önskemål om kvalitetsförbättringar redan i nutiden som inte heller de finns inkalkylerade i kostnadsramen. Några medel för en eventuell anpassning av motorn finns inte heller avdelade. Om man till detta lägger t.ex. osäkerheten beträffande hur indexsystemet i avtalet slår liksom beträffande möjligheterna att genomföra den avsedda personalminskningen inom materielverket, är slutsatsen alldeles klar: den kostnadsram som ställts upp kan icke hållas. Detta är allvarligt, eftersom det låser oss för lång tid. Det går inte att nu sätta i gång ett så omfattande projekt som detta i förhoppning om att det alltid ordnar sig, att försvarsramen kommer att höjas i framtiden för att garantera den krigsorganisation som man förutsätter i årets försvarsbeslut. Med ledning av det material som försvarsstaben och flygstaben har redovisat för oss om flygvapnets ekonomiska planering till år 2000 kan vi konstatera att det inom flygvapnet odisponerade utrymmet — det utrymme som inte bundits upp genom beslut om utbildning, organisation samt anskaffning och drift av Viggen och JAS — är av samma storlek som det belopp som skall erläggas i förskott för den produktion av JAS-plan som skall ske efter år 2000, ca 900 milj.kr. Några marginaler därutöver finns inte. Jag har tagit upp detta ganska utförligt. Det var dessa grundkunskaper som vi skaffade oss när vi höll på med den här frågan i vintras för att kunna bedöma ärendet någorlunda när det väl kom. Dessutom har vi tidigare erfarenheter. Vår allmänna bedömning är att detta projekt är ungefär 4 miljarder, 15-20 90, dyrare än den ram som vi kan stå ut med. Inemot 4 miljarder är ett utomordentligt väsentligt överskridande. Regeringen har tagit oerhört lättsinnigt på detta. Därav drar jag den slutsatsen att man inte räknar med att behöva ta ansvar för att ro det här projektet i land i praktiken. Det är alltid hejsan att ta beslut utan att behöva räkna på kostnaderna — men vi tvingas ju räkna. Det här är ganska viktigt för förtroendet hos människorna. Om vi tar beslut om detta projekt nu skall vi leva med det i 50 år framåt. Då måste människorna ha förtroende för att politikerna noga har gått igenom kostnaderna och vet vad de ger sig in på. Vi gick till regeringen i februari och sade: Det här ser inte bra ut. Det är ett dåligt beslutsunderlag på många punker. Det finns stora osäkerheter, och vi varnar för det. Vi kan nu konstatera att dessa till mycket stor del finns kvar. Jag vill inte påstå att regeringen vid detta tillfälle bidrog med många synpunkter i sak, men man lovade i alla fall att återkomma. Det gjorde regeringen emellertid aldrig — och det hör också till bilden. Jagser att försvarsministern påstår att vi har haft full insyn i det arbete som föregått regeringens förslag. Det är en mycket stor överdrift. Vi har fått de rapporter som de militära myndigheterna insänt till regeringen. Vi har därutöver själva genom olika kontakter och diskussioner försökt komplettera den bild som detta material ger, vilket sekretesskäl sätter gränser Det var först när avtalet förelåg i början av maj som man kunde bilda sig en verklig uppfattning om konsekvenserna tekniskt, ekonomiskt och kommersiellt. Vi bildade oss också en uppfattning, så mycket vi alltså kunde göra det. Vi fann då positiva ting, t.ex. villkor som hade klarats av. Men det förelåg oklarhet om prestanda och det var ett mycket stort kostnadsöverskridande. Nr 164 För att ändå försöka att skapa enighet kring detta projekt föreslog vi att det skulle ske en översyn där alla försvarsgrenschefer skulle vara med, eftersom de inte var eniga, och där de politiska partierna skulle vara med för att se om det kunde skapas enighet. Detta har regeringen sagt nej till. Den har över huvud taget inte velat lyssna. Den borgerliga majoriteten tycks vara beredd att driva igenom detta beslut med knapp majoritet. Jag vill påpeka för riksdagens ledamöter att det finns en utomordentligt väsentlig skillnad mellan detta beslut och de beslut som drevs igenom för en vecka sedan om försämrad arbetslöshetsförsäkring och försämrad sjukförsäkring, ty det är beslut som en ny riksdagsmajoritet omedelbart kan riva upp — kanske beslutet om karensdagarna aldrig ens träder i kraft. Men det beslut det nu gäller är förenat med betydande skadestånd, om det rivs upp. Hur mycket pengar det är fråga om, vet vi inte — det är nästan omöjligt att beräkna. Till yttermera visso skall oenighet om tolkning av avtalets bestämmelser prövas av en skiljenämnd vars ledamöter skall utses av högsta domstolen, ingenjörsvetenskapsakademien och, av någon oundgrundlig anledning, av Advokatsamfundet. Det här blir dryga pengar. Därmed har regeringen och den borgerliga utskottsmajoriteten försökt att sätta tvångströja på kommande riksdagsmajoriteter. Deras valfrihet och handlingsmöjligheter begränsas. Möjliga besparingar får vägas mot av skadeståndsanspråken påtvingade fördyringar. Därmed får detta försök att med kort varsel driva genom ett avtal om JAS med en rösts majoritet ett drag av kupp och innebär egentligen ett svårt demokratiskt övergrepp. Detta kunde man ha försvarat, om oppositionen hade haft gott om tid på sig att sätta sig in i och bedöma kontraktet, om man hade varit beredd att lyssna till avvikande synpunkter och om man hade tagit uppingående förhandlingar med oppositionen. Nu fick vi sex dagar på oss att granska kontraktet och ta ställning till det. Något samråd med oss ägde över huvud taget inte rum. Då blir det närmast fråga om ett övergrepp. Genom detta handlande har den borgerliga majoriteten sprängt den politiska enighet om långsiktiga försvarsbeslut som hittills förelegat. Detta är från flera synpunkter allvarligt och beklagligt. Fört det första kan det uppstå svåra påfrestningar för försvarsekonomin. Det talas om att det skulle kosta pengar med ett uppskov under en tid, och visst kostar det. Men jag tror att kostnaderna för de omdispositioner man kommer att tvingas att göra när detta projekt har sprängt kostnadsramarna förmodligen är betydligt större. Då kan man få göra mycket svåra och plågsamma omdispositioner inom flygvapnet som kan påverka bl.a. slagkraften i luftförsvaret. Då kan de andra försvarsgrenarna, marinen och armén, drabbas hårt. Då kanske vi hindras i en inhemsk vapentillverkning. Det har man lärt sig, bl.a. av det nu pågående kriget på Falklandsöarna, att planet är en sak. Men det väsentliga är beväpningen, robotarna. Om man satsar alla pengar på en plattform och inte har råd att tillverka vapnen till den ställer man sig i en eländig situation. 93 Det är illa om JAS blir en gökunge i försvaret, och det måste man förhindra innan det definitiva beslutet tas, så att man får rimlig balans mellan olika delar. Jag tror för det andra inte att regeringens hantering av den här frågan är till gagn för försvarsviljan i vårt land. Viljan till försvar är starkt förankrad i Sveriges befolkning. Man är beredd att betala dryga kostnader för detta försvar. Men det är en gammal erfarenhet att försvarsviljan inte är oberoende av hur samhället i övrigt möter människornas krav. Känner man otrygghet inför arbetsmöjligheter, inför ålderdom och sjukdom, urholkas de sociala förmånerna, då påverkar detta människors uppfattning om behovet av att avstå också för att bevara den militära värnkraften. De borgerliga partierna har visat en stark önskan att hålla tillbaka utgifter när det gäller sådant som stödet till de arbetslösa, till sjuka, för sociala och kulturella ändamål. Detta står i stark kontrast till den enligt min mening lättsinniga inställning som man visar när det gäller att bedöma kostnaderna för flygplanssystem som vi skall ha i 40-50 år. Jag tror att det är till skada för människornas uppslutning kring försvaret. Regeringen tar för det tredje på sig ett mycket stort ansvar genom handläggningen av den här frågan. Man söker inte kontakt för samråd om en fråga med så utomordentligt långsiktiga verkningar som denna. Man ger oppositionen sex dagar att sätta sigin i och ta ställning till det största industrikontrakt som någonsin har slutits i vårt land. Regeringen kunde ha resonerat på följande sätt: Det här beslutet har verkningar 40-50 år framåt i tiden. Under den tiden kommer Sverige att ha många regeringar, sannolikt med växlande partifärg. Då är det väsentligt och viktigt att långsiktigt förankra beslutet i en bred enighet. Något sådant försök till samråd har inte gjorts. Det egendomliga var att det var vi — oppositionen — som efter viss tvekan gick upp till regeringen och tog kontakt. Vi sade: Det är litet konstigt att det är vi som går till regeringen. Det brukar vara regeringen som tar kontakt, men vi får inte låta prestigebindningar vägleda oss. Det här gäller ju ändå landets försvar, och vi har som stort parti ett ansvar. Därför tar vi det här initiativet. — Men det mötte inte något som helst gensvar. Regeringen kunde också ha sagt: Vi har en tradition här i landet, som innebär att vi skall ha enighet om viktiga försvarspolitiska beslut. — Jag skall inte överdriva detta så oerhört, men vi har alltid trott att det var en styrka för ett litet land att kunna visa enighet utåt i frågor som berör landets säkerhet. Så har vi alltid gjort tidigare. Jag har personligen deltagit i försvarsförhandlingar vid olika tillfällen sedan 1958, och det har varit tradition att försöka att genom samråd och genom att pröva om det finns möjlighet att ge och ta nå fram till enhällighet. Något sådant försök har i det här fallet inte gjorts. Det är ganska dystert. Det börjar alltmer framträda som något av ett mönster att det i borgerlighetens tankevärld finns två Sverige. Det ena är storböndernas, kapitalägarnas och borgarnas Sverige. Man har den politiska makten, den ekonomiska makten och makten över större delen av pressen. Denna makt vill man så länge det går utnyttja till det yttersta. Då blir det inte längre fråga om att ta hänsyn, att samråda, att ge och ta. Då blir det i stället fråga om en maktens stöddiga arrogans, en arrogans som naturligtvis ytterst bottnar i svaghet. Denna mentalitet avspeglar sig i blockpolitiken i Sveriges riksdag. Dess offer blir i dag enigheten om den svenska försvarspolitiken. Detta beklagar jag djupt. Det är något ganska viktigt i det svenska samhället som går förlorat när vi nu tvingas säga utåt att vi står splittrade. Men jag lägger helt ansvaret på borgerligheten, som inte gjort ett försök att överbrygga det som skiljer. Vi socialdemokrater kommer naturligtvis av detta skäl inte att avvika från vår försvarslinje. Men vi känner oss naturligtvis inte bundna för 40 år framåt av ett riksdagsbeslut som fattas med knapp majoritet och utan att vi beretts tillfälle till ordentlig insyn. Vi förbehåller oss rätten att i framtiden ta upp frågan om den erforderliga sammansättningen av ett svenskt försvar i hela dess vidd. Det kommer att ske utan förändringar i vår politik och med utgångspunkt i den grundsyn som redovisats av socialdemokraterna i försvarsutskottet och försvarsutredningen och i vår partimotion till riksdagen. Den innebär att vi vill ha ett svenskt flygplanssystem, om möjligt, utifrån de sju villkor som vi angivit som en oavvislig förutsättning. Under tiden får vi i dag tyvärr begrava enigheten om den svenska försvarspolitiken.